Fru talman! Det är mycket glädjande att högeralliansen har formerat sig. Det var med stor förväntan som jag lyssnade på finansministern här. Nu skall det verkligen bli glasklart för alla vad det är för skillnad mellan högeralliansens och regeringens politik. Handlar det månne om bedömningen av konjunkturen, eller vad handlar det om? Handlar det om de avgörande frågor som arbetarrörelsen har drivit under årens lopp om rättvisa, om solidaritet, om bekämpandet av arbetslösheten eller om den ekonomiska demokratin? Inte på någon av dessa punkter uppvisade finansministern någon front gentemot högeralliansen. Ja, möjligen gäller det i någon mån företagsskatterna. Hur kan regeringen och socialdemokraterna tänka sig att den oro som finns inom arbetarrörelsens valmanskår kan dämpas när man knappt gör sig tydlig i förhållande till högeralliansen? Tydligen handlar det om ett projekt som innebär att man hoppas att marknaden skall lösa alla problem åt regeringen. Vidare tycker jag inte att man ser verkligheten. Det skall vara ett samarbete mellan arbetsgivare och löntagare, säger Allan Larsson. Men samtidigt springer man, skulle jag vilja säga, från Svenska arbetsgivareföreningen ut från alla statliga styrelser och formerar sig. Ser inte finansministern verkligheten? Vilka motåtgärder vidtas? Det är ju från det hållet som klasskampen förs. Men den borde väl föras av det parti som Finansministern presenterade också en annan allvarlig ståndpunkt. Vi skall inte ha några ''fuggar'' i stabiliseringsavtalen. Det gäller alltså förtjänsteutvecklingsgarantin. Men var och en som hör hemma inom arbetarrörelsen eller fackföreningsrörelsen vet att just förtjänsteutvecklingsgarantin var räddningen när det gällde att förhindra en ännu större lönespridning. Men det här skulle bort. Man kan fråga: Är det lönekonkurrens, dvs. låga löner, som skall rädda Sverige? Är det samma medicin som den tredje vägens devalvering innebar som skall gälla? Det skall ju vara avsevärt mindre löneökningar här i Sverige jämfört med motsvarande konkurrentländer. Jag tycker att det är en avgörande fråga. Är det alltså verkligen just detta som man hoppas på från regeringens sida? Inte ens en tillstymmelse till offensivt handlande kan ju konstateras vad gäller näringspolitiken, detta med att utnyttja det kollektiva sparandet osv. Det finns inte en rad om detta. Jag vet inte om det handlar om att hålla stånd mot högeralliansen och angrepp från det hållet eller vad det nu kan vara. Allan Larsson sade att vi nu skall komma med i EG. Från högeralliansens sida skulle man komma med mössan i hand. Men jag undrar var Allan Larsson hade mössan i höstas då marknaden reagerade i och med att han slog till med en försämrad sjukförsäkring och en ny inflationsstrategi.

Fru talman! Det är uppenbart att detta är en vattendelardebatt eller en vägvalsdebatt. Det finns ett antal alternativ till benämningar, t.ex. vattenvägar eller vanliga vägar. Det finns också den tredje vägen, men nu säger alla att den inte bar åt rätt håll. Här har någon byggt en ny väg som kallas högeralliansens Europaväg. Det finns ytterligare en väg som regeringen och Allan Larsson har byggt, propositionens väg. Man frågar sig: Vart leder dessa vägar? Vilket samhälle leder de till? Hur nära varandra går dessa vägar? Vi i miljöpartiet anser att det egentligen bara finns en väg, miljövägen, som klarar att kombinera både de ekologiska och de ekonomiska målen. Det är bara denna väg som klarar att utveckla samhället både inom ekologiska ramar och inom sunda ekonomiska ramar. Det är den vägen vi bör välja.

Fru talman! Jag väntade till sist för att Allan Larsson inte skulle ha möjlighet att glömma bort mina frågor. Jag upprepar dem: Anser Allan Larsson att man nu är beredd att tänka om när det gäller sänkt matmoms, från nej till tvehågsenhet fram till ett ja? Vad har Allan Larsson att säga om en sänkning av gränsskyddet beträffande jordbruksprodukter? I ljuset av GATT, brukar Allan Larsson skriva i finansplanerna, men där har ju ljuset mest flämtat. Varför har inte socialdemokratin uppfattat det, utan förordar i stället ensamteater på detta område? När jag kritiserade Allan Larsson för att han ägnade tid åt högeralliansen, gjorde jag det med bästa avsikt, men då reagerade Carl Bildt. Jag ber naturligtvis om ursäkt för att jag trampade på en öm tå som jag inte ens siktade på. Antingen var den så öm att den ändå reagerade eller också råkade jag träffa den. Det är dock en sak som jag vill göra alldeles klar. Jag tar Carl Bildt på allvar, i synnerhet när han talar om politikens innehåll. Däremot beslutar inte minoritetsregeringar på egen hand, och det är en väldigt viktig distinktion. Jag har på fullaste allvar noterat att vi numera inte längre är överens om familjepolitiken. Först faller ett område, sedan faller nästa. Jag konstaterar bara att jag noterat de politiska förändringarna på scengolvet under senare tid -- Carl Bildt kallade det ju för ett spel. Det är viktigt att vara medveten om det stora ansvar som vi alla har när det gäller Europapolitiken. Det innebär bl.a. att en medlemskapsansökan naturligtvis inte är detsamma som medlemskap. Varför? Jo, det handlar om demokrati. Det handlar om att seriöst vara beredd att lyssna på och delta i en debatt och tillmäta människor möjlighet att avgöra om man skall ha en folkomröstning. Det är klart att jag också är medveten om att till demokratins villkor hör också att debatten till sist påverkar människors ställningstaganden. Därför finns det anledning att inte kräva sin egen politik för att vara med i Till sist vill jag bara säga att jag har försökt framhålla en del saker som andra inte har talat så mycket om -- god miljö, rättvis fördelning och regional balans. Dessutom har jag, liksom andra, talat om full sysselsättning. Allt detta är viktiga centerkrav.